Herr talman! Jag ber att få tacka herr utrikesministern för svaret, som emellertid inte är särskilt entusiastiskt. Då var det minsann annat krut i det tal i Uppsala härförleden, som nu är ute i blåsväder. Där sades det klart ut unge fär följande: Vi anser det som vår plikt att ta ställning mot orättvisorna i världen, och vi fördömer alla slags handlingar som ökar folkens bördor och bidrar till att öka redan befintliga motsättningar. Jag hoppades att utrikesministern skulle kunna hålla det talet också när det gäller Nigeria—Biafrakonflikten. Rollerna där är som vi vet ombytta. Nordvietnam har stöd av Kina och Sovjet, Biafra har Sovjet och England till fiender. Men detta bör givetvis inte hindra oss i våra ambitioner. De afrikanska staterna motsätter sig frågans behandling, säger utrikesministern, men fyra stater har ju ändå erkänt Biafra. Och om det nu är omöjligt att väcka frågan i Generalförsamlingen, så finns det ju andra fora i FN, t.ex. Kommitten för de mänskliga rättigheterna. Dit hänvände sig Biafra 1968, när man anklagade Nigeria för folkmord och hänvisade till ett väldokumenterat memorandum. Oavsett vad den internationella observatörsgruppen säger om kriget är det ju ett oomtvistat faktum att 30 000 människor från Ööstregionen massakrerades 1966, främst från Nordnigeria, och över en och en halv miljoner människor flydde till östprovinsen, alltså det nuvarande Biafra. Detta kan betecknas som inledningen till folkmord. Med detta i minnet kan man förstå att biafranerna inte hoppas att kunna nå särskilt hyggliga villkor vid en kapitulation. Detta vet säkert också England, när man där nu skall öka sina vapenleveranser. Man måste veta att en militär lösning innebär att ett folk kommer att gå under. Redan nu har man anledning konstatera att Biafrakonflikten är den värsta tragedin efter andra världskriget. Två miljoner människor har dukat under, och mellan 1000 och 2000 människor dör varje dag. I nuvarande situation måste man ju ändå gripa efter halmstrån, herr utrikesminister, och skulle man då inte kunna tänka sig att låta frågan gå till Kommittén för de mänskliga rättigheterna? Jag tycker att vi inte kan nöja oss med att bara hänvisa till att gjorda försök inte har lett till resultat. Har man en humanitär inställning, så kan man inte bara låta kriget ha sin gång och tragedin nå sin fullbordan, utan vi måste med alla till buds stående medel få slut på kriget.

Herr talman! Jag förstår att utrikesministern har gjort en hel del i detta ärende, men samtidigt återstår det mycket att göra. Och det humanitära i all ära — det är något som jag verkligen behjärtar — men det krävs en politisk lösning, och den måste åstadkommas vid förhandlingsbordet. Det är därför jag tror att vi ändå måste arbeta mera politiskt i denna fråga. Jag tror att det skulle bli större möjligheter att få till stånd förhandlingar, om regeringen uttalade sig för biafranernas självbestämmanderätt, protesterade mot vapenleveranserna och på nytt och på nytt försökte att i FN få igenom en resolution om eld upphör. även om man inte har garantier för framgång, så måste man likväl kämpa i rättfärdighetens namn.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det svar jag har fått. Det var verkligen »i upplysande syfte> — som jag uttryckte det — jag ställde denna fråga. Anledningen var att man i ett tidningsreferat kunde läsa följande — jag ber att få citera det, eftersom det har betydelse för innebörden av min fråga. En lektor X frågade utrikesministern om han »tyckte att Uppsala skulle skaffa sig en vänort i Nordvietnam för att på så sätt föra ned politiken på ett lägre plan, som han sade. — Är det bättre för biståndet om vänorter etableras mellan kommunerna i Nordvietnam och Sverige, frågade han. Det tyckte utrikesministern verkade vara en bra idé. Att bredda intresset för utrikespolitiken måste vara ett berömvärt syfte, ansåg han.» Jag har inte själv kunnat verifiera riktigheten av detta referat, eftersom jag inte var närvarande då utrikesministern yttrade sig. Jag har emellertid frågat personer som var närvarande, och ingen har förnekat att orden föll så. Därför var det angeläget att höra, om utrikesministern verkligen menade att syftet att »>bredda intresset för utrikespolitiken» skulle verka pådrivande på kommunernas vänortsförbindelser. Det vore på sin plats att tala om vad vänortsförbindelser är, herr utrikesminister, men tiden är för knapp för att jag skall kunna göra det. Dessutom vet utrikesministern det lika bra som jag. Jag ville ha ett svar »i upplysande syfte», eftersom utrikesministern faktiskt har blivit objekt för missförstånd och feltolkningar med en nästan hero stratisk ryktbarhet som resultat. Jag var därför angelägen om att utrikesministern skulle ta avstånd från tanken att han, med den auktoritet som han besitter, så att säga hos svenska kommuner skulle initiera vänortsförbindelser på grundval av hänsynstagande till utrikespolitiska ställningstaganden. Jag hoppas att jag får uppfatta utrikesministerns svar på detta sätt, men det är inte helt klart. Här berörs också biståndsinsatsen, men om den saken får jag väl tala med en regeringskollega till utrikesministern; frågan rör kommunernas kompetensförhållanden. Menar utrikesministern att det är ett allmänt intresse att människor i vårt land är internationellt upplysta, då förstår jag honom. Men tar utrikesministern avstånd från tolkningen att syftet med kommunala vänortsförbindelser skall vara — bl.a. och i vissa fall — att bredda det utrikespolitiska intresset?

Herr talman! Jag tycker fortfarande att utrikesministern svävar på målet — jag ber om ursäkt för uttrycket. Vänortsförbindelser såsom de har etablerats och i den omfattning som utrikesministern nämnde har inte motiverats med hjälpinsatser — av skäl som jag senare i dag skall återkomma till — utan syftet med dem har varit att främja ett internationellt interkommunalt samarbete. I regel har de upprättats med orter i olika länder som haft något så när likartad näringsgeografisk struktur, historia, kultur o.s.v. och man har försökt att öka värdet av det ömsesidiga utbytet genom att delge varandra erfarenheter från respektive kommuner. Det är karakteristiskt att man inte alltid — annat än mellan de nordiska vänorterna — har haft regelbundna möten utan man har gjort besök hos varandra. Man har menat att detta har bidragit till att stärka vänortsförbindelsen och vidga kommunmedborgarnas intresse för förhållanden ute i världen. Om regeringen skall behålla sin grundlagsenliga rätt att sköta utrikespolitiken bör syftet med vänortsförbindelserna inte vara att bredda intresset för utrikespolitiken.

Herr talman! När jag nyss gick förbi regeringsbänken hörde jag ordet »tjafs» nämnas. Ord och begrepp är synnerligen betydelsefulla när det gäller officiella ställningstaganden, och jag tror att även regeringens medlemmar är medvetna om att formuleringarna är av en viss vikt när det gäller att fatta kommunala beslut. Det var detta jag syftade på. När en kommun beslutar att etablera vänortsförbindelser skall den inte göra det på grundval av en angelägenhet som har samband med utrikespolitiska frågor. Det kan medföra ganska stora risker för oss att börja med kommunal utrikespolitik.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig, om jag avser att ta något initiativ med anledning av den starka minskningen av skatteutjämningsbidraget vid hög utdebitering till kommunerna i de fyra nordligaste länen för år 1970. Bidraget vid hög utdebitering är endast en del i vårt skatteutjämningssystem. Effekten av detta bidrag skall därför bedömas i samband med den andra och väsentligare delen i systemet, nämligen bidraget vid brist på skattekraft. Att det av fru Marklund omnämnda bidraget är lågt har sin förklaring i att medelutdebiteringen i riket, som är utgångspunkt för beräkningen, numera är hög. De sjunkande bidragen vid hög utdebitering i de fyra nordligaste länen visar alltså att skattetrycket där närmar sig det som gäller för landet i genomsnitt, vilket till icke ringa del beror på att skatteutjämningssystemet i sin helhet fungerar rätt väl.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
När frågan om kommunal skatteutjämning behandlades vid 1965 års riksdag påtalades i en motion från mitt parti de orimliga konsekvenser som skulle kunna följa av systemet med den s.k. flytande utdebiteringsgränsen, vilken ändras med ledning av medelutdebiteringen i riket. Jag kan nu inte finna annat än att just dessa konsekvenser har uppkommit. Av statistiska centralbyråns preliminära uppgifter om de år 1970 utgående bidragen fördelade på län framgår, att skatteutjämningsbidraget till de fyra nordligaste länen minskar med ca 12,7 miljoner kronor eller med 36 procent i förhållande till föregående års bidrag. Anledningen härtill är, såsom finansministern sade, att den genomsnittliga kommunala totalutdebiteringen i dessa län inte ökat lika starkt som riksgenomsnittet. Det var just dessa konsekvenser som man varnade för i den av mig nämnda motionen. I den debatt som fördes här i riksdagen om den kommunala skatteutjämningen illustrerades konsekvenserna av systemet också från centerpartihåll. I den remissbehandling som föregick beslutet förordade en majoritet av remissinstanserna, däribland kommunförbunden, en fast utdebiteringsgräns. Med hänsyn till att det nu visat sig att systemet åtminstone i en av sina delar lett till de konsekvenser som vi förutsett tycker jag inte att det är omotiverat att fråga efter iniativ som motverkar dessa. Riksdagen beslutade i våras om en utredning i syfte att åstadkomma en från kommunernas synpunkt gynnsammare kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Utan att en sådan utrednings arbete därmed skulle föregripas kunde man väl tänka sig att finansministern skulle kunna föreslå en höjning av åtminstone de extra skatteutjämningsbidragen. Det var ett initiativ i denna riktning jag hade i tankarna när jag framställde min fråga till finansministern. Det framgår nu av det svar jag fått att finansministern inte umgås med några sådana planer.

Herr talman! Jag är tacksam för finansministerns omsorger om min eventuella oro, och jag är särskilt tacksam för att finansministern ville ge sig tid att ytterligare kommentera de i min fråga påtalade förhållandena. Finansministern kallar skatteutjämningsbidraget för det lilla bidraget. Det kan man väl göra, men det lilla bidraget har haft stor betydelse för norrlandskommunerna, vilka genomgående har haft en hög utdebitering. De har behövt denna ersättning som ett nödvändigt tillskott. Ifrågavarande kommuner har i allmänhet ett vikande skatteunderlag, och då betyder minskade bidrag vid hög utdebitering att den kommunala utdebiteringen återigen måste höjas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag aktualiserade frågan när det offentliggjordes att finansdepartementet stoppat möjligheterna att bygga nödvändiga kommunikationsleder inom Storstockholmsregionen. Det har här i Stockholm träffats en överenskommelse enligt vilken regionala myndigheter skall överta pendeltrafiken och därige nom befria staten från det alltmer växande trafikunderskottet på SJ:s förortsbanor. I gengäld skall staten lämna bidrag till tunnelbanornas utbyggnad. Det var alltså en ömsesidig Ööverenskommelse, herr finansminister. Men häromdagen kom chockbeskedet att staten backar ur uppgörelsen. Det blir inga höjda anslag. För att klara den besvärliga situation som uppkommit genom detta statens agerande har man från kommunalt håll begärt att med lån få finansiera tunnelbanornas utbyggnad, men också det önskemålet viftar finansministern bort. Skälet till regeringens ståndpunkt är omsorgen om samhällsekonomin. Men kan man verkligen så där utan vidare hoppa av från en träffad överenskommelse? Har man inget ansvar gentemot sin motpart? Trafikanläggningar är en förutsättning för bostadsbyggandet, och statens handlingssätt i detta fall kommer att resultera i att bostadsnöden i Storstockholmsregionen — som har landets längsta bostadskö — kommer att ytterligare öka. Ett annat skäl för att bryta den träffade överenskommelsen tycks vara regionalpolitiskt betonat. Enligt pressen har finansministern hävdat att det bör ske »en naturlig dämpning av storstadsregionen». Men, herr finansminister, om regeringen vill att folk skall bo kvar i glesbygden, så skall väl detta åstadkommas med aktiv lokaliseringspolitik, alltså genom att se till att människor har tillgång till arbete på sina hemorter. Man skall väl inte då driva lokaliseringspolitik så att man försämrar trafikförsörjningen för de människor som bor i storstadsregionerna. Det måste vara ett bakvänt resonemang. Under inga omständigheter kan det rubriceras som en naturlig dämpning. För närvarande pågår det här i Storstockholmsområdet ett omfattande tunnelbanebygge. Man utför förarbeten, spränger tunnlar etc. Och i den situa tionen drar sig staten utan förvarning undan en gjord utfästelse i ett ingånget avtal. Man slänger grus i Storstockholms = förvaltningsmaskineri så det knastrar lång väg. Är det verkligen meningen att den ena parten skall kunna gå ifrån en träffad överenskommelse? Har inte staten något ansvar?

Herr talman! Det är säkerligen riktigt att kommunala instanser inom Storstockholmsregionen inte kan kräva staten på de pengar man behöver vid en viss tidpunkt. Men om andan i detta avtal kan väl inget tvivel råda, och är det ett gentlemen's agreement, så bör det väl även gälla i politiska sammanhang. Jag vill påminna om att i 1962 års valrörelse byggde socialdemokraterna här i Stockholmsregionen sin valrörelse på att Järvafältet i andanom skulle bebyggas. Talesmän för regeringspartiet utvecklar gärna visioner, och Järvafältets bebyggande under en viss tidsperiod var tydligen en vision — mera dröm än verklighet. Utvecklingen därvidlag beror på regeringens handlande.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

Jag vill hoppas att den arbetar så, att man snart kommer till rätta med de missförhållanden som redan har uppenbarat sig när det gäller dessa människor, som inte berörs av den nu träffade överenskommelsen och de lönelyft som den innebär. Jag vill också gärna säga att jag betraktar denna överenskommelse som ett mycket stort steg framåt. Kommunalarbetareförbundet har här gjort en mycket god insats. Vad jag tänkte på när jag ställde min fråga var det förhållandet att det alltid vid gränsdragningar blir fråga om bedömningar, som alltför ofta blir godtyckliga. På det sättet drabbas många människor, och det utspelas många gånger rena tragedier. Det är i det sammanhanget jag anser att samhället bör gripa in, och det är i detta syfte jag har efterlyst initiativ från inrikesministern. Effekten av denna för majoriteten mycket fina överenskommelse får inte bli att huvudmännen för denna verksamhet sållar ut en grupp människor, som därigenom inte får de rättigheter som avtalet innebär. Inrikesministern hänvisar i sitt svar till att de övriga — d.v.s. de som inte omfattas av överenskommelsen — vilka beräknas utgöra en fjärdedel av arbetstagarna, har två tredjedels eller full förtidspension. Emellertid finns det brister också inom förtidspensionssystemet. Det hade jag så sent som i går anledning att tala om, och jag skall därför inte bry mig om att i detta sammanhang gå närmare in på det. Redan det förhållandet att det finns brister också inom detta system gör dock att man måste skynda på med att lösa problemet även för dessa människor, som har en tredjedel av normal arbetsförmåga.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag överväger något initiativ i syfte att uppnå enhetliga bestämmelser rörande ersättningar till vårdbehövande mentalsjuka som i terapeutiskt syfte bereds arbete hos enskilda eller företag. I maj i år bemyndigade Kungl. Maj:t socialstyrelsen att meddela föreskrifter om psykiskt sjuka och psykiskt utvecklingsstörda patienters deltagande i arbetsdrift och sysselsättningsterapi vid sjukhus eller annan vårdinrättning. Häri innefattas även det av fru Ryding aktualiserade problemet. Socialstyrelsen utreder för närvarande dessa frågor, och erforderliga föreskrifter kommer att meddelas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det är verkligen på tiden att de skan dalösa förhållanden som i dag råder för många människor i berörda kategorier dras fram i ljuset, men ännu angelägnare är det att en rättelse sker. Larm från läkare och andra — vilket har förekommit den senaste tiden — skall inte först behövas. Det måste alltså finnas fasta, på förhand spikade normer, så att inte längre sådana exempel kan offentliggöras som under de senare månaderna. Det finns i dag patienter som arbetar tillsammans med andra arbetstagare och gör praktiskt taget samma arbetsinsats, men som avlönas med endast en bråkdel av normal lön. Det finns också patienter i familjevård som under många år arbetat på en gård utan någon som helst kontant ersättning. Mot bakgrunden av vad jag sagt är det tacknämligt att socialstyrelsen nu äntligen utreder dessa frågor och att erforderliga föreskrifter med det snaraste utfärdas. Jag vore tacksam om socialministern ville bekräfta att sådana föreskrifter inte kommer att omfatta enbart de ekonomiska problemen utan också klargöra vilket arbete som är meningsfylld terapi. Hårt arbete utan nämnvärd betalning är givetvis ingen terapi och borde inte få förekomma ens mot skälig betalning. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Fröken Ljungberg har frågat mig om jag anser det förenligt med kommunala uppgifter och kommunal kompetens att etablera s.k. vänortsförbindelser mellan svenska och utländska kommuner i syfte att bredda intresset för utrikespolitik. Frågan om en viss kommunal åtgärd faller inom den kommunala kompetensen eller inte avgörs efter rättslig prövning — i sista instans i regeringsrätten — på besvär av kommunmedlem över kommunens beslut.

Herr talman! Jag skulle önska att jag uppriktigt kunde tacka statsrådet Lundkvist för svaret, men det är mycket svårt när det inte på någon punkt vidgar mina kunskaper. Jag tror att vi har rätt att kräva av chefen för civildepartementet att han har en uppfattning i den fråga som jag har ställt. Och det är om uppfattningen jag har frågat. Jag tillät mig att samtidigt ställa en fråga till utrikesministern och en till civilministern. Det gjorde jag i det mycket hedervärda syftet att herrarna skulle kombinera svaren så att de blev upplysande för kommunerna. Ty denna fråga har aktualitet, herr statsråd. Den debatteras i många kommuner på grundval av motionsinitiativ som har tagits. Vi kan naturligtvis alltid gå omvägen över regeringsrätten, men nog vore det bra om man inom regeringen var något så när överens om vad man tycker i detta sammanhang. Jag vill erinra om att i det svar jag nyss fick av utrikesministern nämndes att den fråga som utrikesministern fick i Uppsala gällde, om det var av värde för den nordiska biståndsinsatsen i Nordvietnam att kommuner upprättade vänortsförbindelser, och den tanken bejakade utrikesministern. Statsrådet Lundkvist vet mycket bättre än jag att vänortsförbindelserna har en annan karaktär. De är mig veterligt inte rättsligt prövade, men de förekommer i så stor utsträckning att man väl måste tala om godkänd praxis. Det tycker jag är en ganska god utväg. Frågan om ekonomiskt bistånd är däremot rättsligt prövad och beslut härom har upphävts av regeringsrätten. Alltså kan man inte komma fram på den väg som utrikesministern antydde. Statsrådet Lundkvist hänvisar emellertid enbart till en rättslig prövning i varje särskilt fall. Det är naturligtvis också en form av upplysning — men inte säger det något om vad statsrådet själv anser.
Herr talman! även om jag föreställer mig att Sveriges kommunalmän vet att frågor som gäller den kommunala kompetensen i dessa avseenden i sista instans prövas av regeringsrätten och alltså inte avgörs av Kungl. Maj:t, tycker jag ändå att det var riktigt att svara fröken Ljungberg såsom jag gjorde med hänsyn till det sätt, på vilket hon hade ställt sin fråga. Jag skall emellertid gärna anlägga några personliga synpunkter på frågan om vänortsförbindelser över huvud taget, vilket jag kan göra mot bakgrunden av egna erfarenheter av vänortssamarbete, vilka jag gjort som kommunalman. Jag vill börja med att ansluta mig till vad utrikesministern rent principiellt uttalade om vad han ansåg vara värdefullt i vänortssamarbetet, nämligen att detta kan medverka till att bredda insikter och kunnande hos svenska medborgare om förhållanden i andra länder. Våra städer har tagit många kontakter med andra länder inte bara i Norden utan, såsom utrikesministern också hänvisade till, även med en rad nationer på andra håll runtom i världen. Man har genom utväxling av inte minst ungdomar skapat förutsättningar för många människor att komma ut och lära känna förhållanden i andra länder och att få erfarenheter, som de kan ta med sig hem. Jag har aldrig när jag varit med om att arrangera denna typ av vänortsarbete hört att man på något sätt sagt till dem som reser ut att de inte får intressera sig för de utrikespolitiska förhållandena i länderna i fråga. Jag har föreställt mig att när man arrangerat vänortsutbyte har det betraktats som allmänt värdefullt, att den som deltar lär känna förhållandena över huvud taget i olika länder. Vi är väl allmänt intresserade av att bredda intresset för utrikespolitik. Om man när man är ute och reser inom ramen för vänortsarbetet också fångar in sådana aspekter på problemen, är väl detta bara att notera såsom något i och för sig utomordentligt värdefullt. Principiellt delar jag alltså helt den inställning som utrikesministern givit uttryck för. Reellt tror jag också att det fungerar ungefär på detta sätt när våra kommuner engagerar sig i denna typ av utbyte.

Herr talman! Jag tror inte alls att det är i överensstämmelse med kommunal praxis att man vid vänortsutbyte på något sätt begränsar de deltagandes rätt att tala om vissa frågor. Men här gäller det ju, herr statsråd, om man tvärtom skall uttala att det är angeläget att de som deltar i vänortsutbytet skall intressera sig för utrikespolitiska frågor. Jag undrar om detta är en kommunal angelägenhet. Vad jag frågar om är alltså syftet med detta arbete.
Herr talman! Hur kommunerna lägger upp sitt vänortssamarbete betraktar jag i hög grad som en kommunal självstyrelseangelägenhet. Det skulle i varje fall vara mig fjärran att från denna talarstol komma med några pekpinnar till Sveriges kommuner om hur de skall lägga upp sitt vänortssamarbete. I den mån kommunerna lägger upp vänortssamarbetet på ett sådant sätt att de skulle riskera att komma i konflikt med den kommunala kompetensen ankommer det inte, såsom jag redan påpekat, ytterst på regeringen att fatta ett avgörande, utan en sådan fråga får prövas av regeringsrätten.

Herr talman! Efter det sista svar jag fick är jag helt överens med herr statsrådet. Men då återstår frågan: Ankommer det på regeringen att animera kommuner till sådana åtgärder som sedan måste prövas av regeringsrätten?

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla har frågat om jag är beredd medverka till att de stödåtgärder för fiskerinäringen, som riksdagen beslöt i våras med anledning av näringens kritiska situation, kan träda i tillämpning så snabbt att åtgärderna får avsedd effekt. De stödåtgärder till fisket herr Gustafsson åsyftar har till en del redan genomförts. Sedan den 1 juli i år har låneansökningar beviljats av fiskeristyrelsen med sammanlagt 4,7 milj.kr. av totalt tillgängligt belopp på 14 milj.kr. Vidare har behandlats en del ansökningar om särskilt omställningsbidrag till fiskare. Flertalet sådana ansökningar är emellertid hos länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län för yttrande. Jag räknar med att dessa ansökningar behandlas snarast möjligt när remissvaren kommit in. Betydande personalförstärk ningar har skett vid fiskeristyrelsen och lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län, som haft det största antalet ansökningar om stöd. Förstärkningarna har gjorts för att ansökningar om lån och bidrag från fiskare skall kunna behandlas snabbt.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få framföra mitt tack för det svar jag har fått. Västkustfisket har sedan ett par år tillbaka befunnit sig i en akut krissituation. När den hotade att få allvarliga följder, handlade regeringen med berömvärd snabbhet. Den sittande fiskprisutredningen fick behandla frågan om kortsiktiga åtgärder med förtur. Förslag kom som remissbehandlades och lades till grund för proposition nr 41, som riksdagen antog den 25 april i år. Sedan har den byråkratiska apparaten malt mycket långsamt. Det tog sin tid innan tillämpningsföreskrifter kom. Det är två statliga myndigheter som handlägger frågan. Lantbruksnämnden bereder ansökningarna och fiskeristyrelsen beslutar efter hörande av en särskild tillsatt nämnd. Det visade sig att lantbruksnämnden inte på långa vägar hade de personalresurser som krävdes för att i tid bereda alla ansökningar som kommit in. Detta befarade lantbruksnämnden redan i våras och anmälde saken. Men det egendomliga var att fiskeristyrelsen enligt vad som försports avstyrkte den framställning om personalförstärkning som lantbruksnämnden först lämnade in. Detta har föranlett onödigt dröjsmål. Självfallet har lantbruksnämnden först klarat av de lättaste ärendena i hopp om att få personalförstärkning för att därefter effektivare kunna ge sig i kast med de återstående. Nu har sju månader gått sedan riksdagsbeslutet. Obehandlade i Göteborgsoch Bohus län är 63 ansökningar om konsolideringslån, 88 ansökningar om rationaliseringslån, 39 om kombinationslån, 100 om omställningsbidrag och ett 20-tal om fiskredskapslån. Dessutom har man fått skjuta på vissa andra brådskande ärenden. Man räknar med att de sista lånen inte kan hinna behandlas förrän omkring 1 april nästa år. Detta anser jag vara oacceptabelt. Visserligen har numera viss personalförstärkning skett vid lantbruksnämnden, men den är otillräcklig eftersom den kommit så sent. Jag utgår ifrån att herr statsrådet, med det intresse för fiskerinäringen som han visat och som är allmänt omvittnat, kommer att se till att sådana personalförstärkningar sker att onödigt dröjsmål undvikes. Svaret tyder också på detta.
Herr talman! Jag skulle icke velat gå upp efter herr Gustafssons i Uddevalla vänliga avslutning, men jag vill icke låta det här stå oemotsagt att lantbruksnämnden skulle ha motarbetats av fiskeristyrelsen i denna fråga. Jag tror att det är mycket olyckligt att sprida sådana felaktiga påståenden. Det som skedde var ju att riksdagen i våras fattade beslut om dessa hjälpåtgärder för fisket. De trädde i kraft den 1 juli i år, och som gammal, stabil ledamot av statsutskottet vet ju herr Gustafsson i Uddevalla, att man inte anställer några befattningshavare innan riksdagen fattat de beslut regeringen föreslagit, ty ingen annan än riksdagen anvisar några medel till nya befattningshavare. Departementet har faktiskt bevakat denna fråga hela tiden, och har undan för undan försökt att få kvalificerad personal. Det viktigaste för mig har varit att konsolideringslånen lämnas så fort som möjligt, ty det är ju dessa som kan hjälpa fiskarna ur den verkligt akuta situationen. På detta område har vi också haft stor framgång. Det rör sig emellertid om invecklade frågor. För närvarande har vi tre fiskerikonsulenter som inte gör någonting annat än ägnar sig åt detta. Jag räknar alltså med att förmånerna skall kunna lämnas så snart som möjligt, men jag tror att det är riktigt att utgå ifrån att vi inte kan ha slutfört arbetet förrän i början på nästa år. Det gäller då framför allt omställningsbidragen, men det gäller också vissa konsolideringslån. Det är nämligen fråga om rätt tidsödande saker. Får jag sammanfattningsvis säga vad vi har gjort för att klara situationen. Vi har förstärkt organisationen med 11 särskilda fiskeriombud för att ärendena skall kunna behandlas snabbt. Fiskarna är ju ofta långt ute i farvattnen och därför svåra att komma i kontakt med. De kommer oftast in till hamnen vid veckoskiftet och då har man dessa ombud. Vi har också förstärkt organisationen genom att tillsätta ytterligare tre fiskerikonsulenter, och fiskeristyrelsen har fått en mycket kvalificerad befattningshavare som skall ägna sig åt dessa frågor. Det har vidare beviljats 30 000 kronor till arvodesanställd biträdeshjälp.

Herr talman! Det är felaktigt att använda detta tillfälle till budgetdebatt och budgetframställning för lantbruksnämnden i Bohuslän, och därför skall jag inte gå in på denna fråga. Jag vill emellertid framhålla att det när riksdagen fattade beslut om konsolideringslånen och alla kungörelser skulle utfärdas inte fanns 180 konsolideringslån för behandling, utan de kom ju in undan för undan. Sedan är det ju inte bara att dela ut 200 000 till ett båtlag för att man tycker att de har blå ögon, utan det är fråga om att verkligen göra en grundlig undersökning. Det är tidsödande, och det kan inte vem som helst göra. Den personal som man nu försökt få fram är utbildad och lämplig just för denna uppgift. Jag upprepar att de 11 fiskeriombud som vi fått fram har varit till ovärderlig hjälp, likaså de andra som vi har anställt för denna verksamhet.

Herr talman! Herr Thylén har frågat mig om jag är beredd att medverka till en utredning för att möjliggöra en enhetlig samtalstaxa för rikssamtal i vårt land. Ett genomförande av en enhetlig rikssamtalstaxa skulle medföra en stor ökning av antalet samtal över längre avstånd. För att möta denna ökning skulle krävas en avsevärd utbyggnad av förbindelsenätet över hela landet. En sådan utbyggnad skulle i sin tur kräva stor insats av såväl kapital som andra resurser under en längre tidsperiod. Även om det i och för sig skulle vara tekniskt möjligt att införa en enhetlig rikssamtalstaxa skulle det sålunda redan med hänsyn till resursanspråken inte vara möjligt att för närvarande genomföra en sådan taxeändring. Jag vill i sammanhanget nämna, att televerket för en tid sedan tillsatt ett arbetsgrupp för att se över nuvarande taxesystem. Därvid skall också övervägas en eventuell minskning av antalet avståndsklasser för rikssamtal.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det snabba svaret på min interpellation. Jag är emellertid inte nöjd med svaret. Tanken med min interpellation, herr statsråd, var att det nyligen avlämnade regeringspaketet i Norrlandsfrågorna skulle kunna tillföras en ny idé för att ge bland annat det norrländska näringslivet nya och bättre framtidsutsikter. En av de stora nackdelarna är just de höga kostnader som är förenade med kommunikationer mellan Norrland och de övriga delarna av landet. I min interpellation jämför jag bl.a. med posttaxorna, som är enhetliga i landet oavsett vägsträcka. Eftersom utbyggnaden av telenätet är i det närmaste genomförd finns all anledning att till diskussion ta upp denna idé. Jag vet att det finns en mycket stark opinion i Norrland för att man skall kunna få fram tankegångar i enlighet med min interpellation. Det är just därför som jag har fört fram utredningstanken. Det blir ju inte fördelar bara för det norrländska näringslivet. Intresset blir givetvis större från industrier belägna i södra och mellersta Sverige, eftersom förbindelserna och kontakterna kan underlättas ytterligare. Herr kommunikationsminister! Jag kan inte dela uppfattningen i interpellationssvaret att det skulle behövas ytterligare utbyggnad och att samtalens antal, som det står här, säkerligen kommer att öka. Jag tror inte att det finns så mycket motiv för det. Skulle vi sänka posttaxorna, tror jag inte att folk börjar skriva fler brev. Det är samma sak här. Om det skulle bli dessa möjligheter och någon i landet skulle få sänkta taxor, tror jag inte att man Spontant skulle ringa mer. Det är väl ändå litet långsökt att anföra sådana argument mot den idé jag fört fram.

Den frågan diskuterades för övrigt här i riksdagen så sent som för en vecka sedan, och då redovisades samma tankegångar. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag anser det skulle vara ändamålsenligt att göra rikspolisstyrelsen till huvudansvarig utredare vid flyghaverier. De grundläggande bestämmelserna om undersökning av luftfartsolyckor finns i luftfartslagen och luftfartskungörelsen. Dessa grundar sig i sin tur på den s.k. Chicagokonventionen. Olyckshändelser och olyckstillbud inom den civila luftfarten utreds av undersökningskommissioner, som tillsätts av luftfartsverket och i vilka juridisk och teknisk sakkunskap skall vara företrädd. I allvarligare fall, närmast av katastrofkaraktär, tillsätter Kungl. Maj:t s.k. särskild undersökningskommission. Kungl. Maj:t har vidare möjlighet att — då så anses påkallat — förstärka av luftfartsverket tillsatt undersökningskommission med en eller flera ledamöter. I övrigt gäller bl.a. att viss utredningsverksamhet i fråga om smärre olyckshändelser och tillbud utförs inom luftfartsinspektionens haverisektion. Utredningen av luftfartsolyckor är inte primärt en uppgift av polisiär natur. Utredningens uppgift är att klarlägga orsakerna till aktuella olyckor eller olyckstillbud för att därigenom få möjlighet att förebygga liknande händelser i framtiden. Verksamheten utgör en integrerad del av det flygsäkerhetsarbete, för vilket luftfartsverket såvitt avser den civila luftfarten bär det primära myndighetsansvaret. I haverikommissionernas utredningsarbete anlitas även polismyndigheterna. Enligt 11 kap. 11 § luftfartslagen skall utredningsarbetet ske i samråd med polismyndighet eller åklagare som i saken leder förundersökning. Där sägs vidare att luftfartsverket, i avvaktan på att kommissionen börjar sitt arbete, skall företa åtgärder i samråd med polisen för att säkerställa utredningen. Kan utredningen inte fullföljas på annat sätt, får kommissionen enligt 11 kap. 12 8 i lagen påkalla utredning genom polismyndighet. Luftfartslagstiftningen förutsätter alltså medverkan mellan kommissionen och polisen i utredningsarbetet. Den praxis vid bedrivande av haveriutredning som nu tillämpas beträffande samarbetet mellan haverikommission och polismyndighet torde, såvitt för mig är känt, fungera utan anmärkning. Det kan här erinras om att i princip samma ordning gäller vid utredning av militära flyghaverier. Frågan om en obligatorisk medverkan av polismyndighet vid utredning av sådana flyghaverier har nyligen prövats av Kungl. Maj:t, som genom beslut den 17 september 1969 lämnat en framställning härom utan åtgärd.

Herr talman! Jag tackar för detta långa och utförliga svar — och eftersom otack är världens lön vill jag samtidigt säga att jag tycker att svaret var alltför långt. Svar på enkla frågor bör också vara enkla. Det problem jag fört fram i min fråga har länge varit aktuellt, och det har framstått som alltmer anmärkningsvärt att polisen inte är med vid dessa utredningar. Det är dock polisen här i landet som har hand om brottsplatsundersökningar och även undersökningar av större olyckshändelser. Polisen har en expertis därvidlag som det skulle vara av värde att få inkopplad. Polisen vill själv också vara med — det utelämnade statsrådet i sin långa förklaring. Rikspolischefen skrev den 28 augusti 1968 till JO och framhöll att rikspolisen gärna ville deltaga i dessa utredningar, och polisen har t.o.m. förklarat sig villig att inrätta en särskild avdelning med expertis på detta område. Dessutom har JO — det framgår inte heller av svaret — i en skrivelse så sent som den 3 januari 1969 förklarat att han för sin del anser att det är nödvändigt att polisen medverkar i dessa utredningar. En särskild aspekt på frågan är att om polisen blir inkopplad förenklas procedurfrågorna angående blodprovstagning och obduktion. Det som kritiserats är ju bl.a. att det inte tas blodprov eller företas obduktion i dessa fall. Det hade blivit enklare att vidtaga dessa åtgärder om polisen varit inkopplad. Statsrådet säger att systemet fungerat utan anmärkning. Jag kan inte dela denna uppfattning, och jag beklagar alltså att svaret är negativt. Jag anser att utredningarna skulle komma att bedrivas på ett bättre och effektivare sätt om polisen obligatoriskt kopplades in.
Herr talman! Jag skall i stort sett inte kommentera herr Sjöholms inlägg på annat sätt än att svarets längd möjligtvis kan bero på att spörsmålet har den karaktären att det borde ha framförts i interpellationens form. Herr Sjöholm påstår att det i svaret inte står någonting om JO:s framställning.

Herr talman! Ja, man kan ju inte veta vems framställning som avses. Men efter det besked som statsrådet nyss lämnade konstaterar jag att vi är ense på denna punkt. Min fråga var av den karaktären att den kunde besvaras med ja eller nej. Jag har fått sådana svar ibland och varit fullt tillfredsställd med dem. Statsrådet kunde alltså ha svarat enbart nej. Jag tycker att de enkla frågorna och svaren på dem i stort sett skall vara av den karaktären.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat chefen för justitiedepartementet om han vill överväga tillskapandet av en motsvarighet till rattfyllerilagen gällande vid förandet av luftfartyg. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För såväl civil som militär luftfart finns lagbestämmelser som föreskriver nykterhet vid utövande av tjänstgöringen. Dessa bestämmelser är straffsanktionerade. Fängelsestraff kan utdömas. I luftfartslagstiftningen har inte införts en promilleregel av det slag som ges i trafikbrottslagen. I stället har, när det gäller civil luftfart, uppdragits ål luftfartsverket att i samråd med social: styrelsen meddela föreskrifter som in skränker förares och annan besättningsmedlems rätt att förtära alkohol före och under flygning. Enligt dessa föreskrifter får alkoholförtäring inte ske under flygning eller, med visst begränsat undantag, under de åtta timmar som närmast föregår flygning. Under tiden mellan åtta och 24 timmar före flygning föreskrivs stor återhållsamhet. Liknande föreskrifter har för den militära luftfartens del meddelats av chefen för flygvapnet. Nu gällande regler fungerar enligt de civila och militära luftfartsmyndigheternas bedömning tillfredsställande. I en framställning till Kungl. Maj:t har emellertid JO under åberopande av nya rön inom alkoholforskningen gjort gällande, att tiden för förtäringsförbudet bör utsträckas till tolv timmar. Kungl. Maj:t har förra månaden överlämnat JO:s framställning till luftfartsverket för vidare prövning i samråd med chefen för flygvapnet, socialstyrelsen, övriga berörda myndigheter och organisationer samt de civila lufttrafikföretagen. Man bör avvakta resultatet av dessa överväganden, innan slutlig ställning tas till frågorna om förtäringsförbud och om promilleregel. Det kan vidare framhållas att lagstiftningen om nykterhet i vägtrafik för närvarande ses över av kommittén angående trafiknykterhetsbrott. Också resultaten av denna översyn, som väntas bli klar senast under år 1970, bör avvaktas.
Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Om jag var litet vanvördig nyss vill jag nu framhålla, att jag naturligtvis respekterar att svaren är så grundliga och utförliga. Det är i och för sig berömvärt, men jag tror ändå att vi har kommit in på fel väg när det gäller enkla frågor. Det finns mycket rigorösa bestämmel ser i fråga om rattfylleri, och det är rätt; jag skulle för min del gärna se att de var ännu mera skärpta. Då är det ganska egendomligt att vi har inte fullt så rigorösa bestämmelser beträffande flygplan, Ett onyktert förande av flygplan är ju en allmänfarlig verksamhet av mycket grav beskaffenhet, som kan orsaka väldiga olyckor, för att inte säga katastrofer. Det borde inskärpas att all trafik är oförenlig med alkobol. Där borde dras en skiljelinje, vare sig det gäller framförande av bilar eller av tåg eller flygplan. År 1965 — om jag minns rätt — lade 1957 års trafiknykterhetskommitté fram ett förslag om att vi för flyget i princip skulle ha en motsvarighet till rattfyllerilagen. Det skulle alltså finnas bestämmelser som sanktionerade rätten att ta blodprov och alkotest, vilket nu inte är fallet. JO kom med på ett hörn i statsrådets svar, men han blev inte nog utförligt refererad. JO har nämligen också i princip krävt en motsvarighet till rattfyllerilagen, men det sade statsrådet ingenting om; jag tror att jag har lyssnat tillräckligt noggrant till svaret för att våga påstå det. Justitieombudsmannen föreslog att flygplansförare inte skulle få förtära alkohol under viss tid före flygning, men denna regel ville han komplettera med att man skulle ha rätt att ta blodprov och alkotest. Det är just denna tanke jag är inne på.

Herr talman! Jag vill bara göra ett förtydligande med anledning av herr Sjöholms påpekande om 1957 års trafiknykterhetskommittés betänkande. Denna kommitté tog såvitt jag kan erinra mig inte upp något förslag om en promilleregel i det sammanhang vi nu talar om. Jag anser för övrigt att de regler vi nu har på detta område är mer skärpta än vad som skulle ha följt av en sådan tanke.
Herr talman! Min uppgift om att denna trafiknykterhetskommitté skulle haft den meningen har jag hämtat ur ett yttrande från justitieombudsmannen till Konungen. I detta biträdde justitieombudsmannen — som jag sade — uppfattningen att man borde ha ordnat saken på det sättet.
Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att lösa frågan om radiokommunikation mellan tågpersonal och stationspersonal vid statens järnvägar samt motsvarande kommunikationsmöjlighet mellan lokoch annan tågpersonal på järnvägstågen i syfte att söka förebygga olyckor. SJ har sedan våren 1966 prövat radiokommunikation mellan en tågdirigeringscentral och tåg eller arbetslag på malmbanan mellan Riksgränsen och Kiruna. Erfarenheterna av proven har i stort varit gynnsamma. Man har dock haft vissa störningsproblem att lösa, varjämte det från funktionsoch driftsäkerhetssynpunkt bedömts angeläget att komplettera utrustningen med anordningar, som medger bl.a. automatisk angivelse av tågens position vid samtal med tågledningen. för närvarande i angivna hänseenden, samtidigt som linjeradiosystem byggs ut på sträckan Kiruna—Luleå. Innan åtgärder vidtas för en mera intensifierad utbyggnad av linjeradio, vill SJ ha något års erfarenhet av driften på malmbanan av den sålunda kompletterade utrustningen. För SL-trafiken kommer dock under instundande vinter en provisorisk radioutrustning att installeras på pendeltågen. Denna provisoriska radiokommunikation kommer — sannolikt redan under vintern 1970—1971 — att ersättas av en permanent linjeradio inom SL:s trafikområde. Linjeradion är endast ett av medlen för att höja trafiksäkerheten inom SJ. Jag vill i sammanhanget erinra om den sedan några år pågående utbyggnaden av ett system för fjärrblockering. Systemet — som är mycket kostnadskrävande — innebär att signaler och växlar fjärrmanövreras från en tågledningscentral med spårplan, vilken visar tågens lägen och signalernas ställning. Utbyggnaden av fjärrblockeringen kommer planenligt att fullföljas under de kommande åren.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är dels järnvägsolyckan nyligen vid Upplands Väsby då fyra mäninskor omkom och stora materiella skador anställdes, dels den långvariga diskussionen om införande av linjeradio på tågen. Denna fråga kan i sin tur inte isoleras från bemanningsfrågan och den kraftiga nedskärning av lokpersonalen som ägt rum. Någon slutgiltig rapport har inte offentliggjorts om olyckan vid Upplands Väsby. Följande förefaller emellertid klart: För det första hade olyckan inte behövt inträffa om loket hade varit bemannat med två man. För det andra hade den heller inte behövt inträffa om tåget haft linjeradio. Någon kan in vända att man alltid kan diskutera olycksorsaker och vad som skulle ha hänt om inte detta inträffat o.s.v. Men här rör det sig om två åtgärder där SJ:s medvetna politik varit avgörande. Det kan också anföras att sådana åtgärder som införande av automatiskt tågstopp och automatisk hastighetsbegränsning är avgörande när det gäller att skapa en större säkerhet. Men detta ändrar inte vad som kan sägas om katastrofen den 10 november och hur den skulle ha kunnat undvikas. SJ har bedrivit en mycket hård politik för att skära ned arbetsstyrkan på loken. Hur mycket man därigenom har sparat vet jag inte, men säkerligen rör det sig om tiotals miljoner kronor per år, Olika meningar har anförts om denna minskning av lokbemanningen. Obestridligt är emellertid att den inneburit en starkt ökad press på lokförarna, som har ett synnerligen ansvarsfullt arbete. Det borde också varit självklart att en sådan minskning av bemanningen måste kombineras med säkerhetsåtgärder och andra åtgärder för att underlätta arbetet, exempelvis i form av linjeradio, och i högre tempo än bemanningen minskas. För två år sedan, i november 1967, svarade dåvarande kommunikationsministern på en liknande fråga av en medlem av den kommunistiska andrakammargruppen. Han framhöll att det nu fanns tekniskt godtagbara lösningar av problemet. Han tillade: »SJ avser därför att innevarande budgetår påbörja lokalradioanläggningar även för Stockholms lokaltrafikområde och för sträckan Stockholm— Göteborg. En successiv ytterligare utbyggnad av sådana anläggningar planeras för framtiden.» Detta sade alltså en kommunikationsminister för två år sedan. Samtidigt som jag tackar för dagens svar måste jag framhålla att det inte säger mer än svaret för två år sedan, snarare mindre eftersom det inte nämner sträckan Stockholm— Göteborg. Har tiden stått stilla inom SJ? Två frå gor som måste besvaras är följande: Skall det verkligen behöva ta så lång tid att komma från påbörjande till färdigställande? Vilken tidplan finns för att skapa ett färdigt system av linjeradio för statens järnvägar?

Herr talman! Jag skall inte kommentera den tragiska händelsen i Upplands Väsby den 10 november, eftersom utredningen härom fortfarande pågår. Inte heller skall jag kommentera herr Hermanssons inlägg i den del som avser SJ:s personalpolitik. Denna ligger såvitt jag förstår helt inom ramen för de överenskommelser som träffas mellan de parter på arbetsmarknaden, vilka här kommer i fråga.

Under den tid som därefter gått har det emellertid visat sig att man i arbetet på att utforma ett sådant system mött vissa svårigheter, som jag nu inte närmare skall gå in på. Jag kan emellertid också meddela att jag inhämtat, att statens järnvägar avser att införa radiokommunikationsmöjligheter även inom tågen i takt med att linjeradiosystemet mellan tågdirigeringscentral och tåg byggs ut.

Herr talman! Kommunikationsministern vill inte kommentera frågan om statens järnvägars personalpolitik, vilket är synd. Oavsett om ett fackförbund godkänt vissa åtgärder måste riksdagen och regeringen kunna diskutera och fälla omdömen om en personalpolitik som genomförs, särskilt när den tycks leda till problem och svårigheter för berörda personalgrupper. Jag vill alltså beklaga att kommunikationsministern inte vill ta ställning till denna fråga. Statsrådet sade vidare att det har stött på vissa svårigheter att lösa de frågor som den förutvarande kommunikationsministern för två år sedan lovade att man skulle ta itu med. Jag tror att det är nödvändigt att närmare gå in på detta förhållande, eftersom kommunikationsministern för två år sedan sade att det då fanns tekniskt godtagbara lösningar av problemet att införa linjeradio för tåg. Jag har inte i pressen eller annorstädes sett uppgifter om att sådana svårigheter skulle ha inträtt att det arbete som kommunikationsministern för två år sedan utlovade inte skulle ha kunnat påbörjas. Faktum är att vi enligt vad som framgår av det lämnade svaret befinner oss i ungefär samma läge som för två år sedan. Den nuvarande kommunikationsministern ger exakt samma löften — han undviker bara att lova att något skall göras på sträckan Stockholm—Göteborg, vilket däremot statsrådet Lundkvist gjorde för två år sedan. Kommunikationsradio är ju numera vanlig i många sammanhang. Varför finns den inte på tågen? Jag tror att allmänheten vill ha ett svar på denna fråga. Tiotals miljoner kronor har sparats in genom minskning av lokpersonal. Borde inte dessa pengar ha använts för att lösa t.ex. frågan om linjeradio? Det behövs en utförlig redogörelse för vad det är som gjort att de löften som gavs av kommunikationsministern för två år sedan ännu inte har infriats.
Herr talman! Det ligger en skillnad i vad som enligt vad jag inhämtat sades för två år sedan och det som det finns anledning att säga i dag. Det är skillnad mellan att ha en teknisk lösning färdig och att ha den i full drift. Jag tror emellertid att det arbete som SJ nu bedriver och som jag har gjort mig under kunnig om också sker i sådan takt att det skall vara möjligt att snart få se ett godtagbart resultat. När herr Hermansson i slutet av sitt senaste inlägg nämner linjen Stockholm —Göteborg, så vet jag att detta är en av de linjer som blir högprioriterad i det ögonblick denna teknik kan sättas i funktion.
Herr talman! Jag vill bara göra ytterligare en kort kommentar. Att man hade börjat med ett system av linjeradio på en del av malmbanan nämndes självfallet av kommunikationsministern redan i svaret 1967. Man började med denna — om jag inte minns fel — 1966, d. v. s. året förut. I övrigt gav kommunikationsministern mycket preciserade löften om att man under innevarande budgetår, 1967/68, skulle påbörja lokala radioanläggningar även för Stockholms lokaltrafikområde och för sträckan Stockholm— Göteborg. Nu hoppas jag bara att de löften som den nuvarande kommunikationsministern givit i dag skall visa sig vara litet mer realistiska än dem som gavs av hans företrädare i ämbetet.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag överväger att vidta några extra trafiksäkerhetsåtgärder på vägar som visat särskilt hög olycksfallsbelastning. Vidare har herr Westberg frågat mig om jag är beredd att vidta någon särskild åtgärd — t.ex. beviljande av extra anslag — för att möjliggöra en ombyggnad av den trafikfarliga sträckningen av väg E 4 mellan Norrala och Enånger. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på vägarna är inriktat på dels långsiktiga, dels kortsiktiga åtgärder. Till de långsiktiga åtgärderna hör fullständig ombyggnad av vägar eller vägkorsningar. Vid planeringen för sådana åtgärder sker en samordning med den övriga vägoch trafikplaneringen, varvid kravet på hög trafiksäkerhet beaktas tillsammans med övriga planeringsfaktorer. I de direktiv som min företrädare lämnade i våras inför den nu pågående revideringen av flerårsplanerna underströks bl.a. angelägenheten av att trafiksäkerhetsaspekten särskilt beaktas. Långsiktiga — trafiksäkerhetsåtgärder av angivet slag kräver vanligtvis en avsevärd tid för planering, projektering och byggande. Det kan därför vara nödvändigt att vidta kortsiktiga åtgärder i avvaktan på ett definitivt undanröjande av olycksfallsskapande faktorer. Sådana åtgärder syftar bl.a. till att ge trafikanten en bättre information om standarden och utseendet på vägen. För den ansvariga vägmyndigheten på fältet är sådana åtgärder ständigt aktuella och blir utförda allteftersom behov uppstår. Väghållaren får kunskap om trafiksäkerhetsläget genom den löpande tillsyn som sker och genom rapportering om inträffade, polisutredda olyckor. Bland åtgärder som här kan bli aktuella kan nämnas justering av skevning, vägbreddning inklusive utläggning av vägrenar, siktbefrämjande åtgärder, uppsättning av markeringspilar, reflexstolpar och räcken, uppsättning av varningsmärken och översyn av placeringen av befintliga märken, översyn och ny målning av kanteller mittlinjer o.s.v. I sammanhanget är även olika former av trafikregleringar aktuella. Vad slutligen gäller den aktuella de len av väg E 4 synes denna i och för sig inte ha nämnvärt större olycksfrekvens än Övriga likartade delar av vägen i Gävleborgs län. Ett mera definitivt undanröjande av trafikfällorna — genom ombyggnader av aktuella delar av vägen — kan med hänsyn till investeringarnas omfattning ske först på något längre sikt. Det rör sig här om investeringar i storleksordningen 200 miljoner kronor enbart för detta län. Beträffande de ytterligare åtgärder av mera kortsiktig karaktär som bör vidtas pågår inom vägverket en analys av de senaste årens trafikolyckor. Med hänsyn till den uppmärksamhet som vägverket och trafiksäkerhetsverket ägnar dessa spörsmål anser jag någon åtgärd från min sida för närvarande inte nödvändig.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Trafikdöden går hårt fram på våra vägar. I synnerhet visar helgoffrens antal en oroande tendens att öka, och läget är nu sådant att mera effektiva åtgärder måste sättas in i kampen mot trafikolyckorna. Att trafikgeneralen framträder i radio och TV med varningar och förmaningar kan ha sin betydelse men det är inte tillräckligt. Många olyckor beror på slarv och fortkörning av bilisterna och i det hänseendet kan trafikpropaganda vara av en viss betydelse. Men många av trafikolyckorna sker på grund av att våra vägar brister i fråga om trafiksäkerhet. Statistiken visar att somliga av våra riksvägar och Europavägar har delsträckor som är mycket olycksbelastade. Ett skrämmande exempel härpå är E 4 på sträckan Norrala—Enånger. Den delen har också kommit att kallas »Dödens väg». Den har under årens lopp krävt många människoliv till följd av sina trafikfällor. Vägen i fråga har svåra kurvor och backkrön som gör praktiskt taget alla omkörningar på en sträcka av 2,5 mil livsfarliga. Trafikanter som inte känner till de djupa svackor som döljer sig bakom till synes ofarliga backkrön inser inte riskerna av att göra omkörningar. Så dyker det upp en mötande bil varpå det händer en olycka. Från december 1966 till november i år har det på E 4 mellan Norrala och Enånger krävts 14 dödsoffer och 80 personer har skadats mer eller mindre. Herr talman! Det kan inte få fortsätta på detta sätt utan att man vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Vägverket är också för sin del medvetet om trafikriskerna på vägen men räknar kallt med att den måste vara i samma skick i ytterligare tio år. Men, herr talman, detta kan inte tillåtas. Här måste, om inte annat, punktinsatser göras för att få bort de värsta trafikfällorna. Enligt min mening måste medel omedelbart ställas till förfogande. Att vänta i tio år synes mig vara att nonchalera de svåra missförhållanden som hittills krävt alldeles för många människoliv. Av statsrådets svar märker jag att han inte avser att vidta några åtgärder, vilket jag måste beklaga, ty sådan vägen nu är medför den alltför stora risker i trafikhänseende.

Herr talman! Även jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. För övrigt kan jag instämma i vad herr Eriksson i Bäckmora yttrat. Siffrorna över dödsolyckor på vägarna inger allvarlig oro, sade kommunikationsministern till en tidning härom dagen. Jag delar den oron och vill gärna instämma i den vädjan som kommunikationsministern riktade till alla trafikanter om att vara försiktiga och följa trafikreglerna. Om vi inte lyckas minska antalet olyckor kan det, enligt statsrådets uttalande till tidningen, bli nödvändigt att ta till hårdhandskarna med lagstiftning och nya förbudsregler. Men innan sådana åtgärder aktualiseras måste vi enligt min mening göra allt vad vi kan för att eliminera olycksfallsriskerna. En mycket viktig och angelägen åtgärd i det sammanhanget är att förbättra vägnätet. Detta är särskilt angeläget beträffande de vägsträckor som på grund av påtagliga brister är mycket olycksdrabbade. Dit hör den del av E 4 som jag omnämnt i min fråga. Den vägsträckan, som är cirka 3 mil lång, har under de senaste åren krävt många dödsoffer och många skadade, precis som herr Eriksson här anförde. Jag tycker nog att kommunikationsministern är litet nonchalant när han säger att olyckorna på denna vägsträcka inte synes ha varit särskilt mycket värre än på likartade delar av vägar i Gävleborgs län. Det är nog inte riktigt överensstämmande med verkliga förhållandet. Det är riktigt att denna väg har börjat kallas »Dödens väg». Även om en förbättring av vägen — dit hör även ljusare och mera halkfri beläggning, som vi diskuterade i förra veckan — inte löser hela problemet, så vet varje trafikant vilken betydande roll vägförhållandena spelar för trafiksäkerheten. Det är även ur denna synpunkt synnerligen angeläget att vi satsar hårdare på en upprustning av vägnätet. Även om inte kommunikationsministern i dag kan ge oss något löfte om snabba åtgärder i syfte att förbättra den aktuella vägsträckan, hoppas jag att statsrådet skall ha denna synpunkt med i bilden när han går att pröva fördelningen av väganslagen. Jag menar liksom herr Eriksson att vi inte kan sätta oss att vänta tio år innan man undanröjer de farliga trafikfällorna på denna väg. Det måste ske mycket, mycket snabbare.
Herr talman! Inledningsvis vill jag, för att vi inte skall missförstå varandra och för att inte heller någon utanför denna kammare skall missförstå oss, konstatera vårt gemensamma intresse av att om möjligt försöka se till att varje trafikolycka undviks. Vi har inga som helst delade meningar om det olyckliga i allt som nu händer dagligdags på våra vägar. Det gäller emellertid för statsmakterna att med de resurser som vi har, och som inte är outtömliga, försöka att från tid till annan göra det bästa möjliga av situationen, och i dag diskuterar vi vägarna. När jag i svaret har konstaterat att den vägdel som frågeställaren nämner, nämligen Norrala—Enånger — den är 26 km lång — inte synes ha nämnvärt större olycksfrekvens än övriga, likartade delar av vägen i Gävleborgs län, bygger jag inte det uttalandet bara på någon egen tro.

Materialet är inte stort, men det är i alla fall framtaget i det aktuella länet.

På sträckan Norrala—Enånger, som vi diskuterar nu och som omfattar 26 km, förekom under samma period 46 olyckor med personskador och 75 med enbart materialskador. För sträckan Enånger — Hudiksvall, 20 km, redovisas 35 olyckor med personskador och 53 med enbart materiella skador. Om man då med dessa tre exempel räknar fram antalet olyckor per kilometer, så får vi för sträckan Gävle—Hamrånge under den aktuella perioden 4,5 olyckor per kilo meter, för Norrala—Enånger 4,6 och för sträckan Enånger—Hudiksvall 4,4. Det är detta som ligger bakom min föregående reflexion. Jag har också sagt i mitt svar, att om vi inom hela Gävleborgs län skulle utföra de arbeten som vi alla säkert önskar få utförda för att förbättra trafikförhållandena, så skulle det kosta 200 miljoner kronor. Om vi däremot koncentrerade oss enbart på den vägsträcka som vi här diskuterar, alltså Norrala — Enånger, och gör den till en önskeväg, så skulle de 26 kilometerna kosta 30 miljoner kronor.

Då hamnar vi utanför alla ekonomiska ramar som över huvud taget kan uppställas.
Herr talman! Kommunikationsministern hämtar litet tröst i det förhållandet att vi har även andra vägsträckor i länet som uppvisar en besvärande olycksstatistik. Men om så är fallet bör också de sträckorna bli föremål för åtgärder. Om jag uppfattade statsrådets siffror rätt, så visade de dock att den sträcka som vi i dag diskuterar har en olycksfallsfrekvens på 4,6 per kilometer och att det var den högsta procenten. Vad sedan beträffar antalet trafikdödade hade statsrådet inga siffror. Jag har redovisat 14 dödsoffer på den aktuella vägsträckan, och jag betvivlar att det i Gävleborgs län finns någon mer väg som på så kort tid och sträcka uppvisar lika många dödsoffer. Jag vill gärna tillägga att jag är mycket glad över att jag inte har fler sådana siffror att redovisa. De siffror jag redan anfört är ju alldeles tillräckligt allvarliga. Men, herr statsråd, jag anser att vi inte kan låta det bero och underlåta att göra punktinsatser. Vi vet ju ändå att på denna vägsträcka finns svåra kurvor och backkrön. Skall det verkligen vara omöjligt att anslå några tiotal tusen kronor för att schakta undan jordmassor och räta kurvor och kanske få en annan dosering för att rädda människoliv? Jag kan inte tro att det blir fråga om så stora ekonomiska belastningar att vi inte har råd att göra sådana insatser för att framdeles spara människoliv, som eljest går förlorade. Har vi inte nu en statistik som visar tillräckligt många dödsoffer? Måste vi vänta ytterligare tio år för att få förbättringar vidtagna på denna väg? I så fall befarar jag att vi kommer att få räkna upp antalet döda på ett sätt som varken statsrådet eller jag vill uppleva. Slutligen hemställer jag att statsrådet försöker intressera vägmyndigheterna för att göra punktinsatser på denna vägsträcka för att få bort de värsta trafikfällorna.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att komunikationsministern finner det motiverat med högre anslag till vägarna i Gävleborgs län, inte bara till den vägsträcka jag nämnt om utan även till andra vägar. Det visar ju att vägarna i länet behöver upprustas. Jag noterar med tillfredsställese att kommunikationsministern slår fast detta. Även jag fäste mig emellertid vid att kommunikationsministern, när han gjorde sin jämförelse mellan vägsträckorna, inte tog med uppgifterna om antalet dödsfall. Vad som är särskilt upprörande är ju att så många människor skall behöva dö på en väg därför att den har de brister som herr Eriksson i Bäckmora här påtalat. Kommunikationsministern säger, att om man skulle göra denna sträcka till en mönsterväg, så skulle det kosta 30 miljoner kronor. Men, herr statsråd, vi har inte begärt att sträckan i första hand skall göras till en mönsterväg. Om vissa punktinsatser kunde göras för att avhjälpa de värsta bristerna, så skulle detta enligt vår mening vara ett stort steg framåt. Och jag vädjar än en gång till komunikationsministern att medverka till sådana insatser och att detta sker snart.
Herr talman! Det är just punktinsatser av det slag man här talat om som vi skall göra i det här aktuella området och i andra områden. Men jag upprepar att det är fråga om punktinsatser. Det kan tyvärr inte på denna vägdel i första omgången bli fråga om förbättringar för 30 miljoner kronor. Punktinsatser har emellertid också sitt stora värde.

Herr talman!

Problemet är bara att trafikfrågorna är så komplicerade att vi inte vet om de åtgärder som vi vidtar är de riktiga. När det gäller att rädda människor från alkoholdöden är det ungefär på samma sätt. Vi vidtar en mängd åtgärder, men vi vet inte om dessa åtgärder är de absolut riktiga. Men när det gäller att vidtaga åtgärder för att förebygga drunkningsdöden är det inte lika komplicerat. Det gäller ju bara att lära människorna att simma, och det bästa är att lära de unga människorna att simma när de går i skolan. Är det inte märkligt att vi i vårt utvecklade samhälle, med ett så utbyggt skolväsende och med en så förnämlig idrottsoch gymnastikverksamhet, skall ha ett så stort antal drunkningsolyckor per år? År 1967 var antalet 363. För de senaste två åren är siffrorna glädjande nog lägre — de ligger under 300 — men de är ändå alldeles för höga. Uppgifter visar att simkunnigheten är dålig bland de värnpliktiga; det är 15—20 procent som inte kan simma. Simkunnigheten bland blivande lärare har också visat sig vara dålig. I två klasser lärarkandidater vid en norrländsk lärarhögskola visade det sig att 40 procent inte kunde simma. ministern då vidtaga? Ja, i hans svar, som jag ber att få tacka för, pekas på en hel del positiva åtgärder, även om man inte får den uppfattningen att det gäller verkliga krafttag. Det tycker jag är beklagligt. Om jag nu, herr statsråd, skall uppfatta åtgärderna i fråga som krafttag — det är ju alltid fråga om hur man tolkar saker och ting — skulle jag vilja ställa en följdfråga: Om vi fr.o.m. nu vidtar ordentliga åtgärder för att förbättra simkunnigheten, vad händer då med de årsklasser som icke får vara med om denna förbättrade simundervisning? Det är faktiskt fråga om 500—4600 unga människor, och vi vet att 10—15—20 procent av dem inte lär sig simma, trots att det kanske förekommer en viss simundervisning i skolan.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag vill medverka till att de svårt handikappade som saknar någon som helst utbildning erhåller sådan och när det i så fall blir möjligt att vidtaga dessa åtgärder. Statsmakterna har under de senaste åren starkt prioriterat utbildning och kulturell verksamhet för handikappade, bl.a. genom beslutet om specialskolan och tillkomsten av gymnasieoch fackskoleutbildningen i Örebro. även i höstens budgetarbete prövas förslag som innebär ett fullföljande av denna politik på handikappområdet. Jag vill bl.a. erinra om att handikapputredningen nyligen lagt fram ett betänkande med förslag till anordnande av särskild mellanskoleutbildning för svårt rörelsehindrade. För att spåra upp barn med handikapp fordras ett effektivt rapporteringssystem. En utveckling av existerande åtgärder har föreslagits av handikapputredningen. Jag vill slutligen framhålla att det också är en uppgift för arbetsmarknadsutbildningen att hjälpa vuxna handikappade med utbildningsproblem.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det svar han har lämnat på min fråga. Jag noterar med glädje beskedet att det i höstens budgetarbete prövas ytterligare förslag till åtgärder inom olika områden till stöd för de handikappade.

Statsrådet nämner handikapputredningen och det betänkande som den har lagt fram beträffande utbildningen för handikappade. Det har emellertid visat sig att ett antal människor i detta land — det gäller inte barn utan vuxna människor i 20-års åldern och ända upp i medelåldern — är synnerligen handikappade i fråga om utbildning. De har inte fått utbildning ens på det mest elementära stadiet; de är varken läseller skrivkunniga. Det är utan tvekan skrämmande interiörer som har blottats bl.a. genom den handikappforskning som har bedrivits vid Göteborgs universitet. Den har givit vid handen att 200—300 människor inte har fått denna elementära utbildning. Min fråga till statsrådet gällde därför, om han ville medverka till att skapa möjligheter för dem att få denna grundläggande utbildning för att de därigenom skulle kunna föra en mera människovärdig tillvaro. Jag är tacksam för det svar som har lämnats, men jag vill gärna ha ett ytterligare klarläggande i fråga om utbildningen för den speciella grupp som jag här åsyftar.
Herr talman! De förhållanden beträffande de handikappade som under de senaste månaderna redovisats har gjort ett mycket starkt intryck på mig och, tror jag, på alla ledamöter av denna kammare. De måste av oss uppfattas som en utmaning till kraftfullare insatser. Jag vill gärna säga till herr Persson i Heden att med de krav på solidaritet som ställs i dagens svenska samhälle kan vi inte acceptera sådana förhållanden. I fråga om det allmänna handikappproblemet är det önskvärt med en integrering i det vanliga skolsystemet så långt detta är möjligt — det gäller både fysiskt och psykiskt handikappade. Men det finns grupper av handikappade för vilka vi mycket okonventionellt får överväga vilka insatser som kan göras just på grund av att dessa grupper är så gravt eftersatta.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att de handikappade så långt det är möjligt bör undervisas i den vanliga skolan. Att detta ofta går bra har vi exempel på från den grupp som statsrådet säkerligen också känner till, de neurosedynskadade barnen. Genom ett utomordentligt gott samarbete mellan neurosedynföreningen, de lokala skolmyndigheterna och skolöverstyrel sen har vi lyckats placera 60—70 av dessa barn i den vanliga skolan med utmärkt resultat. Även de vuxna handikappade utan utbildning eller ringa sådan bör så att säga på hemmaplan få den utbildning som behövs. Det är emellertid oerhört svårt att lösa detta problem för de människor som bor i glesbygder med långa avstånd såsom i G-, S-, AC och BD länen. Det är därför inte bara utbildningsområdet som berörs; det måste bli en samordning mellan olika aktiviteter om problemen skall kunna lösas. Jag vill notera med tillfredsställelse att statsrådet är villig att ytterligare ompröva förhållandena härvidlag enligt tilläggssvaret till min fråga. Jag förväntar mig att man därvid också med det snaraste kommer att vidta åtgärder i linje med vad min fråga syftar till.
Herr talman! Fru Berglund har frågat mig, om jag med hänsyn till det merarbete i form av t.ex. elevvårdskonferenser och ökad uppmärksamhet i narkotikafrågan, som ålagts skolans hälsovårdspersonal, är beredd företa en översyn av de bestämmelser som gäller skolhälsovården. Jag vill erinra om att frågan om elevvården behandlas i de riktlinjer som regeringen under år 1968 utfärdat för skolöverstyrelsens arbete för främjande av goda arbetsförhållanden i skolan. I dessa riktlinjer uttalades bl.a. att olika befattningar och deras funktioner i elevvården skulle kunna behöva granskas. Inom skolöverstyrelsens arbetsgrupp för samverkan i skolan planeras nu ett försök med intensifierad elevvård i skolan. Projektet skall bl.a. syfta till att söka skapa en mentalhygieniskt riktig skolmiljö. Denna undersökning bör kunna ge erfarenheter av betydelse för bedömningen av frågan om resurserna för elevvården.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag bedömer detta svar som positivt även från skolhälsovårdssynpunkt, eftersom skolläkarvården är en viktig del av elevvården. I dagens läge ställs det stora krav på både den förebyggande och den behandlande skolhälsovården. Vi har väl inte på detta område riktigt hunnit med i den snabba utveckling som ägt rum inom skolan. Det saknas ofta skolläkare, vilket kan bero på den nuvarande bristen på provinsialläkare men också på det f. n. gällande arvodessystemet, som bygger på ersättning per elev. Detta medför att skolläkararbetet inte är så attraktivt. Vid en undersökning som gjordes i Stockholms stad läsåret 1968/1969 framkom att elevantalet per läkare var mycket varierande. Den läkare som hade det största antalet skötte om drygt 5500 elever, medan läkaren med det minsta antalet hade 120 elever. Man gjorde också en jämförelse mellan läkarnas relativa arbetsinsatser och fann därvid t.ex. att skillnaden härvidlag för en läkare med 4 000 elever och en läkare med 2 000 elever uppgick till 100 procent. Skolsköterskans arbetsuppgifter är synnerligen varierande, och hennes socialmedicinska insatser har ökat under de senaste åren. Att åstadkomma kontakt med eleverna, deras lärare och deras hem är en betydelsefull uppgift för skolsköterskan, inte enbart för att övervaka kontrollbarn och för att uppspåra missbrukare av olika slag utan också för att ge stöd och hjälp åt många »vanliga» elever. Med det elevantal som i skolstadgan föreskrivs för = heltidsanställd skolsköterska i grundskolan, 1500 elever, är det i dag nästan omöjligt för henne att sköta sitt arbete på ett från skolhälsovårdssynpunkt tillfredsställande sätt. I skolstadgan föreskrivs också att distriktssköterskan i kommuner med mindre än 20000 invånare skall medverka i hälsovårdsarbetet inom grundskolan. Detta innebär att 60 procent av skolsköterskorna har distriktsskötersketjänster. Den nuvarande lokaliseringen av skolenheter till centralorter liksom det förhållandet att man nu har fler årskullar i skolorna än förr innebär att det blir en anhopning av elever till vissa områden. Skolstadgans föreskrift om ett befolkningsunderlag på mindre än 20000 personer är otidsenlig. Denna norm borde i stället gälla antalet elever per distriktssköterska.

Herr talman! Jag vill bara göra ett tillägg, som kan vara positivt från fru Berglunds synpunkt, nämligen att denna fråga tagits upp i en motion till Landstingsförbundets kongress och även diskuterats där. Här finns alltså en möjlighet att frågan kan föras framåt 1 den riktning som fru Berglund antytt.

Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har frågat mig, om jag avser att lägga fram förslag om sådana ändringar i lotteriförordningen att enskildas lagliga möjlighet att anordna spel med spelautomat, t.ex. s.k. enarmade banditer, upphävs eller kraftigt begränsas. Nöjesanordningar som <:mekaniska spelapparater faller i princip under lotteriförordningens bestämmelser. En hel del svårigheter har emellertid uppkommit vid tillämpningen av bestämmelserna i dessa sammanhang. Problemen har uppmärksammats av utredningen rörande tillsyn över lotteriverksamhet. Utredningen kommer att framlägga sina förslag i början av nästa år. Jag räknar med att dessa förslag skall läggas till grund för en proposition till 1970 års riksdag om de ändringar som behövs i lotteriförordningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lange för svaret. Orsaken till att jag tagit upp denna sak i min interpellation är den utveckling som ägt rum här i landet när det gäller spridningen av »enarmade banditer». I somras läste jag följande rubrik i tidningen Arbetet: »Sverige blir ett nytt Las Vegas?» Under denna rubrik skrev tidningen bl.a.: »Bara under de senaste två åren har närmare 10 000 spelautomater av typen enarmade banditer sålts i landet. ägarna kammar hem stora vinster. Det finns inte någon kontroll på hur mycket apparaterna ska ge i utdelning till spelarna.» Man kan då fråga: är detta verkligen sant? Ja, jag har under sommaren undersökt hur det ligger till inom spelbranschen i Sverige, och jag har då tyvärr måst konstatera att utvecklingen går åt detta håll. I dag finns det spelautomater uppställda på alla möjliga platser, som man över huvud taget inte kunde räkna med när lotteriförordningen fastställdes 1939. Spel pågår för fullt även i sådana fall då förutsättningarna i 1 5 och 2 8 lotteriförordningen på intet sätt är uppfyllda. Det är uppenbart att spelautomaterna är inkomstbringande för ägarna; det visar den ökade importen. Av statistiska centralbyråns rapporter framgår att år 1967 importerades till Sverige spelautomater och andra spel för cirka 4 mil joner kronor, år 1968 för över 10 miljoner och t.o.m. september månad 1969 för 13,3 miljoner. I dessa belopp ingår givetvis flera typer av spel, men det visar sig att spelautomater som inte i utdelning ger pengar eller polletter inte alls är efterfrågade i dag. Det är bara de »enarmade banditerna» som går att sälja. För några år sedan var spelautomater i huvudsak utplacerade på hotell och restauranger, där det anordnades spel i samband med dans. Men i dag finner vi »enarmade banditer» på bensinmackar, garage, biljardsalonger, privata klubbar och arbetsplatser. Jag tycker att det är särskilt bedrövligt att dessa spelautomater skall kunna ställas upp på arbetsplatser, man placerar dem i rum med texten »Privat» över dörren. Insatserna på dessa s.k. klubbar per spelomgång är ofta obegränsade. När jag frågat polisen varför man inte ingriper, eftersom det inte kan vara rimligt att vem som helst kan få hålla spelhall, svarar polisen att såsom lagen är utformad kan apparatinnehavarna klara sig genom att sätta upp skylten »Privat». Polisen har inte tillräckligt med personal för att kunna kontrollera detta, liksom inte heller för att kontrollera vem som går in och spelar. Om man har besökt dessa spelhallar, vet man också att ingen frågar efter om man är medlem eller ej; bara man har intresse för spel får man komma in. I varje spelhåla finns s.k. enarmade banditer. Insatserna varierar mellan 1 krona och 6 kronor och högsta jackpot är 1500 kronor. Det står klart att den ende som tjänar pengar, och därtill stora pengar, är ägaren av automaten. Spelautomaterna har tre hjul med 20 markeringar per hjul. Det möjliggör 8 000 olika kombinationer. Av dessa är 1468 vinstkombinationer. Drar man 8000 gånger finns det teoretiskt två möjligheter att få jackpot, om nu inte apparaten är plomberad. Systemet är enkelt och effektivt: varje gång apparaten släpper ifrån sig en vinst äter den genast upp den flerdubbelt. Det är inget tvivel om att det här rör sig om humbug och bondfångeri. Det är också underligt att myndigheterna har accepterat och tillåtit arrangemanget med privata och enskilda klubbar. Tidigare föreställde man sig att begreppet »privat» var förknippat med hemmet eller någonting rent personligt och att det sannerligen inte kunde användas för en lokal där s.k. medlemmar skulle få lov att idka strängt förbjuden verksamhet. Statsrådet Lange säger i sitt interpellationssvar att problemen har uppmärksammats av den pågående utredningen rörande tillsyn över lotteriförordningen. Men en hel del svårigheter har uppkommit vid tillämpningen av bestämmelserna i dessa sammanhang. Jag kan förstå att det, som statsrådet säger, finns betydande problem, ty annars hade väl polis och åklagarmyndigheter slagit till och stoppat den alltmer utbredda hasardindustri som »enarmade banditer» har medfört här i landet. Jag har i dag varit i kontakt med polisen i Stockholm, och där har man den uppfattningen att det enbart här i sta den finns mer än 1000 illegala spelautomater i bruk. Ett par väl kvalificerade krafter från polisen hade avdelats för att göra en undersökning. För tre veckor sedan slog man till och lade beslag på några apparater. Men som jag tidigare sade har inte polisen tillräckliga resurser för dessa uppgifter.

Jag besökte i höstas Amerika och där har man på förslag av senator Robert Kennedy i så gott som samtliga stater förbjudit spelautomater; det är endast i staten Nevada och Las Vegas som spel förekommer. De som har intresse i denna bransch har nu sökt sig hit till vårt land. Jag såg i en kungörelse om en bolagsordning att ett av de största amerikanska företagen från Chikago har etablerat sig i Stockholm. Det är klart att man i nuvarande läge har intresse av att komma in på den svenska marknaden. Detta är en bekymmersam utveckling, dels ur ordningssynpunkt och dels med hänsyn till de sociala vådorna. Jag vill därför fråga statsrådet, om man kan förvänta att verkligt kraftfulla åtgärder vidtas för att lösa dessa problem.

Herr talman! Jag delar helt herr Anderssons i Örebro uppfattning om spelautomater, vilka jag vill beteckna som en form av hasardspel med i många fall sociala verkningar som följd. För några år sedan påtalade jag i en motion dessa förhållanden och har personligen också därefter sökt att följa utvecklingen. Det är uppenbart att de olika formerna av hasardspel tenderar att öka kraftigt, och området tillförs dessutom nya slag av spelautomater, som visat sig vara lättåtkomliga för privatpersoner och mycket inkomstbringande. Dit hör de s.k. enarmade bandierna. Hur lätt det är att kringgå lotteriförordningen, vars § 2 anses vara tillämplig på spelautomater, har interpellanten redan redogjiort för. Det mest oroande i sammanhanget är den våldsamma ökningen av antalet importerade spelautomater under de senaste åren. Det visar att verksamheten kan florera nära nog fritt. Med hänsyn till det relativt höga pris som dessa apparater betingar är det uppenbart att spelomsättningen måste inbringa mycket stora vinstsummor för innehavarna av dem. Enligt uppgift har flera personer gjort sig stora förmögenheter. Denna ökning av spelautomatverksamheten med de tragedier som i många fall drabbat och kommer att drabba spelare aktualiserar i hög grad kraftåtgärder från samhällets sida. I sammanhanget bör också beaktas den allt större spridning som spelhåleverksamheten fått åtminstone i våra större städer. även denna illegala verksamhets skadeverkningar i form av ekonomisk misär, alkoholism, familjesplittring, ja till och med självmord måste föranleda en större vaksamhet från samhällets sida. Under alla förhållanden måste största uppmärksamhet ägnas åt hasardspel i vilken form det än må förekomma. Enligt min uppfattning kan man endast lagstiftningsvägen komma till rätta med dessa problem.

Herr talman! Jag tycker lika litet som interpellanten om den spelverksamhet som han vänt sig mot i interpellationen. Jag tror förresten att den klart ogillas av de allra flesta. Som herr Andersson i Örebro observerat får heller inte enligt gällande lotteriförordning denna spelform användas utan särskilt till stånd av Kungl. Maj:t eller av myndigheterna i vissa fall. För att sådant tillstånd skall lämnas måste vissa förutsättningar uppfyllas. Jag är medveten om att detta till trots man inte har kunnat undvika att berörda spelautomater förekommer — kanske såsom här sagts i växande utsträckning. Detta inger ju oro. Såväl enligt min uppfattning som herr Anderssons måste vi söka komma till rätta med missförhållandena. Jag har därför förvissat mig om att den sittande lotteriutredningen har sin uppmärksamhet riktad på dessa problem. Innan utredningen slutfört sitt uppdrag, är det emellertid inte möjligt för mig att hysa någon bestämd uppfattning om vilka åtgärder som kan vara lämpliga och möjliga att vidta för att undanröja missförhållandena. Varken herr Andersson eller herr Börjesson i Falköping hade för övrigt någon lösning att föreslå, och det betraktar jag som naturligt. Men jag hoppas att vi redan under vårriksdagen skall kunna ta ställning till motåtgärder mot dessa missförhållanden. Låt mig, herr talman, bara tillägga att trots min egen mycket negativa inställning till de berörda spelautomaterna anser jag att såväl herr Andersson som herr Börjesson gör sig skyldiga till betydande överdrifter, när de söker skildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av denna spelform. Vi får väl ändå inte glömma att det finns allvarligare förseelser och brott att uppmärksamma och beivra. Jag tror över huvud taget inte att man gagnar saken genom att i det här sammanhanget utmåla konsekvenserna i så mörka färger som interpellanten och särskilt herr Börjesson gjorde.

Herr talman! Statsrådet Lange säger att han känner samma oro för den här utvecklingen som jag gör — vilket jag också har haft klart för mig — och att problemet har uppmärksammats av den pågående utredningen. Jag tror emellertid inte att jag gjorde mig skyldig till några betydande överdrifter när jag skildrade rådande förhållanden. Jag refererade till vad polisen i Stockholm har uppgivit, och därutöver har jag inte särskilt betonat de sociala vådorna. Statsrådet framhåller vidare att jag inte själv har framfört något förslag till lösning av problemet.

Dessa spelautomater utgör självklart ett stort problem, och jag hoppas att man snabbt kan komma till klarhet om hur man skall kunna få stopp på verksamheten.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat, om jag har övervägt att ompröva tillståndsgivningen beträffande fluoridering av dricksvatten. Fru Sundberg menar att det skulle finnas risk för att vissa personer genom fluoridering av dricksvatten får i sig större mängd fluor än som är rekommendabelt. Det skulle vidare enligt fru Sundbergs uppfattning vara principiellt felaktigt att tillsätta ett kemiskt medel i vattenledningsvattnet. Det är anledning understryka att fluor är ett i naturen allmänt förekommande ämne. Det finns i varierande koncentration i allt vatten och i praktiskt taget varje födoämne. Ingen människa kan därför undgå att dagligen tillföra kroppen en viss mängd fluor. Man bör alltså inte jämföra fluor med olika syntetiska och för kroppen främmande ämnen, som kommer till användning för olika ändamål. Vattnets naturliga halt av fluor varierar i Sverige från en obetydlighet upp till 5—10 gånger de värden som nu är fastställda för tillsättning av fluor till dricksvatten. Jag kan nämna att dricksvattnet i Uppsala sedan snart 100 år tillbaka har en fluorhalt som ungefär motsvarar den för vattenfluoridering rekommenderade. Det har inte under alla dessa år konstaterats något sjukdomseller skadefall som kan hänföras till fluorförekomsten. Fluoridering av dricksvatten bygger på en avvägning som är till individens och samhällets nytta. Det är miljoner människor runt om i världen som i dag dricker vattenledningsvatten som tillförts fluor. Det bör också framhållas att fluoridering av dricksvatten står i samklang med rekommendationer som lämnats av världshälsovårdsorganisationen . Vid organisationens senaste sammanträde antogs en resolution som direkt rekommenderar medlemsstaterna att där så är möjligt införa fluoridering av vattenledningsvattnet. Enligt min mening finns det ingen anledning att ompröva bestämmelserna om tillstånd för tillsättning av fluor till vattenledningsvatten.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

I sitt svar säger socialministern: »Fluoridering av dricksvatten bygger på en avvägning som är till individens och samhällets nytta.> När det gäller den avvägningen har vi emellertid olika åsikter. Låt mig här angripa problemet från två synpunkter, varav den etiska är den för mig mest väsentliga. Samhället bör — med lagstiftning, forskning, kontrollåtgärder och rådgivning — svara för att vi får så bra produkter som möjligt. Samtidigt som dessa åtgärder vidtas måste samhället givetvis garantera att produkterna inte för individen eller samhället i övrigt har någon negativ verkan. I debatten om fluoridering görs jämförelser med vattenkloreringen, vilket måste vara oriktigt. Kloreringen syftar endast till en sak, nämligen att ge oss ett bättre vatten. Utan klorering skulle vårt vatten ha alltför hög bakteriehalt och i många fall vara helt hälsovådligt. Om forskning eller erfarenheter skulle visa att klorering utgör ett hot mot individen, skulle man försöka att genom andra, mindre hälsovådliga tillsatser rena vårt vatten. Syftet kvarstår: konsumenterna bör erbjudas ett så rent och bra vatten som möjligt. Fluorideringen av vattnet kan aldrig få den effekten. Den innebär en klar försämring av vattnets kvalitet. Man använder en livsviktig produkt som distributör för ett annat medel, vilket för många människor kan vara av stor positiv betydelse, för andra rent skadligt. Och det viktigaste är att man fråntar individen all rätt att själv avgöra i vad mån han eller hon vill utnyttja det distribuerade ämnet, i detta fall natriumfluorid. Tvångsmedicinering är ett ord som har använts, och jag kan inte underlåta att kalla fluorideringen så. Det är också intressant att konstatera att denna tvångsåtgärd till stor del har tillgripits på grund av en yrkeskategoris fordringar — tandläkarna — vars ivrigaste förespråkare i detta fall är professor Yngve Eriksson. Jag kan förstå professor Eriksson som yrkesman och förstår att man lyssnar till hans argument, vilka ligger till grund för alla ansökningar om kommunal fluoridering. Fluor har ju stor betydelse när det gäller profylaxen mot karies. Däremot är det svårare att förstå att socialministern, som skall föra hela svenska folkets talan, ger efter för kraven på att den av odontologerna önskade minskningen av kariesfrekvensen skall åstadkommas genom att skära alla människor från de med enbart löständer till de helt kariesfria, över en kam. Det är nämligen vad man gör genom att tillstyrka fluoridering.

Det vore intressant om socialministern här ville redogöra litet för den saken. Om ingenting händer, är det risk för att allt fler kommuner kommer att pådyvla sina invånare ett preparat, som under tis dernas lopp har använts mest som råttgift. Vår omgivningshygien utgör ett växande problem. I luft, vatten och genom vår föda får vi i oss allt fler produkter av främmande slag. Vi måste i möjligaste mån ge människorna möjlighet och rätt att begränsa och kontrollera sitt eget intag av gifter. Det är samhällets skyldighet däremot att vara observant och underlätta för oss att göra vårt val. Den personliga integriteten får inte åsidosättas, allra minst när det inte är nödvändigt. Och det är inte nödvändigt i dag här i Sverige. Det finns andra sätt att råda bot mot karies. Inte minst kostfrågorna borde uppmärksammas i högre grad. Man kan använda sig av pensling och sköljningar, och det finns fluortabletter. Varför upplyses vi inte om forskningsresultaten i detta avseende och varför kan vi inte själva få välja? Varför kan man inte sköta behandlingen genom skolorna? Det är ju i första hand för barn som fluorbehandling är önskvärd. Varför vill man inte diskutera alternativen? Ty trots allt har fluorideringen sina risker. Och nu kommer jag till de medicinska argumenten mot en fluoridering av vårt dricksvatten. Mycket intressant är att i detta fall ta del av det norska socialdepartementets utredning. Departementet har i huvudsak byggt sin fluorrekommendation på de medicinska resultat som kommit fram genom jämförelse mellan populationen i områden med hög naturlig halt av fluor respektive låg halt av fluor. Mycket liten skillnad i olika sjukdomsfrekvenser har påvisats, och i inget fall finns belägg för att fluorhalten skulle ha någon annan betydelse än att det i vissa fall uppstått bruna emaljfläckar på tänderna. Men det rör sig hela tiden om naturligt fluor som i naturen och i källvatten mest förekommer som kalciumfluorid och — vilket inte är minst viktigt — i samband med andra kalciumsalter. Kalcium kan användas som motgift mot fluor, och den gemensamma förekomsten förhindrar skador i större utsträckning. Jag vill helt enkelt uttrycka saken så, att det är den kemiska miljön som påverkar fluoridjonernas verkan på människokroppen. Vattenfluorideringen däremot sker med natriumfluorid, som är lättlösligt och direkt joniserande, med betydligt större förutsättningar att tas upp av kroppen. Intressant i det norska departementets utredning är också en redogörelse för vad som inträffade när en amerikansk restaurang råkade använda natriumfluorid som bakpulver. 52 personer förgiftades och 11 dog. Där har vi ett direkt exempel på giftverkan av natriumfluorid — låt vara givetvis i större doser än vad som någonsin planerats för svenska vattenledningar. Det har talats om svårigheten att dosera fluor, vilken jag tror är mycket liten. Däremot är det omöjligt att kontrollera vattenkonsumtionen — och den är i stigande. Jag menar därmed inte att vi dricker mer vatten; vi dricker snarare mindre. Men vi använder oss alltmer av torkade produkter. Frystorkat kaffe kan tillverkas på fluoriderat vatten, vilket sedan industas. Det innebär att själva vattenmolekylerna försvinner, medan resten blir kvar. Så späds pulvret vid konsumtion ånyo med vatten — givetvis med tillsatt natriumfluorid. Genast har vi en dubblering av dosen. Inte minst betydelsefullt torde detta vara när det gäller spädbarnsuppfödningen. Allt fler spädbarn uppfödes med vällingpulver. Skulle detta pulver ha tillverkats i en kommun med fluoriderat vatten och sedan komma till an vändning och spädas ut i en kommun med fluoriderat vatten, så får det barn det gäller per dygn i sig precis 100 procent mer natriumfluorid än ett barn som äter välling vilken inte tillretts på fluoriderat vatten. Amerikanska undersökningar visar att ett barn som är uppfött under spädbarnsåldern med vällingpulver har 30 gånger mera fluor i kroppen än ett barn som ammats. Tillståndsgivningen framstår som särskilt märkvärdig, om man tar hänsyn till hur liten marginalen är för överdosering. I ett utlåtande som avgivits av dåvarande medicinalstyrelsen heter det att först efter en lång tids tillförsel av fem till tio gånger de fluordoser som ger en begynnande emaljfluoros kan skadlig påverkan iakttagas på nästa organ: skelettet. Men det är allvarliga saker det. Och jag undrar hur man kan tillåta tillsättandet av en produkt med en så liten säkerhetsmarginal när man inte vet något om konsumtionens storlek. Beträffande övriga tillsatser på livsmedelssidan krävs ju marginaler av helt annan storleksordning. Låt mig erinra om cyklamatet som gavs i injektion i 500 gånger starkare dos än vanligt. Resultatet har sedan skador påvisats blivit att preparatet skall förbjudas. Samma sak gäller DDT. Här fanns alternativa preparat, och DDT förbjöds trots att direkta negativa verkningar inte visat sig på människan. I dag vet vi att det tar 20 år innan man kan konstatera skelettskador åstadkomna av fluor. Undersökningar har visat samband mellan fluoridering och kromosomskador. Men att här dra fram alla negativa medicinska effekter är inte mycket lönt, ty fluorideringens förespråkare hävdar alltid att man inte behöver ta någon hänsyn till dessa resultat. Jag vågar ändå påstå att det borde vara medicinarna och toxikologerna som yttrade sig om de medicinska verkningarna av ett preparat, medan det är odontologernas sak att yttra sig om dess verkan på tänderna. Vi vet att 15 000 amerikanska läkare för över tio år sedan i en skrivelse fördömde vattenfluorideringen. Enligt vad jag har hört har Frankrike avstyrkt fluoridering, likaså Västtyskland, Danmark, Österrike och England. Om Sverige och Norge har högre kariesfrekvens än andra länder skall vi gå till grunden för att finna orsaken, men vi skall inte tvinga människorna till en konsumtion, vars riskverkan är påtaglig, när alternativ finns. Dessa alternativ hade jag hoppats få höra någonting om. Det är fortfarande min förhoppning att socialministern vill redogöra för dem.
Herr talman! Jag vill instämma i och kraftigt understryka fru Sundbergs uppfattning att det är principiellt felaktigt att tillsätta ett kemiskt medel i vattenledningsnätet. Vi har ju under 1960-talet fått alltför skrämmande exempel på vad medicinskador innebär; jag behöver väl inte åberopa vad jag för en stund sedan anförde om neurosedynskadorna i vårt land som en följd av en viss medicins förtärande. Här gäller det en viss medicinering, tvångsvis. Fluor är sannerligen inget oskyldigt medel, utan en medicin — ett gift. Man har gjort försök på djur för att utröna hur fluor inverkar på organismen, och dessa försök har klart visat mycket stora skadeverkningar, inte bara på de djur som utsatts för försöken utan också på fostren. Måhända har doseringen varit ganska stor, men försöken ger ändå vid handen vad fluor är för någonting: det är en giftig medicin. Sedan riksdagen lämnade tillstånd till fluoridering av dricksvatten — om jag minns rätt var det år 1962 — har ytterligare exempel kommit fram på skadeverkningar av fluoridering. Att tvinga människor att inta en medicin — att kort och gott föreskriva tvångsmedicinering är väl i högsta grad anmärkningsvärt och felaktigt. Fluor finns ju, som fru Sundberg påpekade, inte bara i det vatten man dricker, utan man tvingas, eftersom vatten är en viktig beståndsdel vid livsmedelsberedningen, jämt och ständigt att medicinera, även om man inte skulle behöva det. Jag begärde ordet för att kraftigt understryka att det skulle vara av stort värde, om statsrådet ville ta upp frågan igen och ompröva rätten till fluoridering av dricksvatten. Det är inte säkert att alla kommuner som har infört fluoridering besitter de tekniska resurserna för att kunna så att säga peppra in fluor i dricksvattnet på ett sådant sätt att dosen hålls under gränsen för omedelbara skadeverkningar. Det kan tänkas uppstå fel, så att många människor blir förgiftade på en gång, om inte med fruktansvärda skador som följd för tillfället så dock med påtagliga verkningar. Med tanke på de erfarenheter vi har vunnnit av medicinskador o.d. är det nog hög tid att ompröva beslutet om vattenfluoridering.
Herr talman! I den ofta starkt betonade skrämselagitation som man möter på detta område har fluoren ibland jämföris med cyklamat, DDT och t.o.m. neurosedyn. Alla dessa jämförelser är grovt missvisande, eftersom de sistnämnda substanserna är syntetiskt framställda, komplicerade organiska ämnen som är nya i människans miljö i motsats till fluor som förekommer i alla vatten och födoämnen och är en naturlig, väl prövad miljöfaktor. Fru Sundberg kan vara lugn beträffande fluorfrågan. Den har varit föremål för seriösa och grundliga utredningar runt om i världen under hela 1950-talet och hela 1960-talet. Framstående parlamentariker och jurister har inte bara inhämtat uppgifter från vetenskapsmän och experter på fluorfrågan utan också prövat de invändningar som har gjorts av motståndare till fluoride ring. Efter noggrann prövning och framlagda fakta och synpunkter har resultatet i alla dessa fall blivit en klar rekommendation av vattenfluoridering såsom en för folkhälsan nyttig åtgärd vilken ej medför skadliga biverkningar. Allt detta konfirmerades genom det uttalande som Världshälsoorganisationen gjorde vid sitt sammanträde i Boston i somras — en klar rekommendation till medlemsstaterna att undersöka möjligheten att som en beprövad hälsofrämjande åtgärd fluoridera vattnet. Även representanter från de länder, i vilka man enligt fru Sundberg nu omprövar frågan, ställde sig bakom denna rekommendation. Jag tycker faktiskt att fru Sundberg mera borde rikta sin oro mot olika livsmedelstillsatser. Vi kommer inom kort att få ett utredningsförslag om en betydligt strängare livsmedelslagstiftning. Man skall komma ihåg vad det här är fråga om. Över hundra miljoner människor runt om i världen dricker i dag vatten som tillförts fluor.

Det gäller med andra ord att återställa en jämvikt som av olika skäl har gått förlorad, bl.a. genom nya vattenreningsverk där ytvattnet har en väsentligt lägre fluorhalt än exempelvis det gamla källvattnet eller det vatten som kommer från vattentäkter. I fru Sundbergs eget distrikt finns områden där människorna dricker vatten med en fluorhalt som ligger betydligt ovanför de värden som här är aktuella. Jag nämnde Uppsala, jag skulle också kunna ta Eskilstuna som ett annat exempel.

Erfarenheterna är, det vet säkerligen fru Sundberg mycket väl, utomordentligt goda. Sköljningar och andra åtgärder är kompletterande viktiga inslag i munhygienen för att förstärka motståndskraften mot kariesan Srepp. Jag kan nämna — det finns anledning att göra det, eftersom fru Sundberg berörde frågan — att effekten av fluortillförsel genom barnvälling för närvarande är föremål för undersökningar. Av vad som hittills framkommit har någon skadlig inverkan av en för vattenfluoridering rekommenderad fluorhalt icke kunnat konstateras. Herr talman! Jag skall icke förlänga debatten. Herr Persson i Heden ställde frågan, om jag nu är beredd att ompröva beslutet i detta avseende, och jag ber därvidlag att få hänvisa till mitt svar. Socialstyrelsen avser, inte minst på grundval av Världshälsoorganisationens omfattande och innehållsrika rekommendation, att informera och ge upplysning på ett aktivt sätt. Jag har en känsla av att det föreligger ett behov härav, inte minst sedan jag hört de inlägg som nu förekommit.